Fru talman! har ställt en fråga till mig om svensk taxiverksamhet. Jag vill understryka att all taxiverksamhet ska bedrivas enligt gällande bestämmelser och att det är allvarligt att det förekommer brottslig verksamhet. Den svarta ekonomin undanhåller skatteintäkter, snedvrider konkurrensen och riskerar att finansiera kriminell verksamhet. Enligt taxitrafiklagen är det straffbart att köra taxi om föraren saknar taxiförarlegitimation eller inte har rätt att tillfälligt utöva taxiföraryrket. Det är också straffbart att anlita en sådan förare. Det är även straffbart om taxitrafik bedrivs utan ett tillstånd. Det är flera myndigheter som har ett ansvar när det gäller kontroll och tillsyn av taxiverksamheten. Myndigheternas uppdrag skiljer sig åt, men för att komma till rätta med fusket krävs att de samarbetar. Skatteverket påbörjade exempelvis tidigare i år en speciell granskning av förmedling av illegal taxiverksamhet i sociala medier. Skatteverkets kontroll syftar till att motverka osund konkurrens som drabbar laglig taxiverksamhet. De senaste åren har två olika tjänster som sagt sig förmedla samåkningstjänster lagts ned sedan flera av deras förare dömts just för olaga taxitrafik. För att stärka kontrollverksamheten har regeringen gett en särskild utredare i uppdrag att se över kontrollen av bland annat taxitrafik. Utredaren ska föreslå förbättrande åtgärder och ta fram ett förslag om en samlad organisationsform för kontrollverksamheten. Eftersom taxitrafikområdet ingår i uppdraget till utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg anser jag att det saknas skäl att besluta om tilläggsdirektiv till denna utredning.
Fru talman! Jag tackar statsrådet så mycket. Vi börjar nästan bli en följetong här inne när vi diskuterar kontrollerna. Vad gäller taxitrafiken har man ett jätteproblem. På den tiden då jag var ute på vägen och gjorde kontroller var det fortfarande taxameter och vilotidsboken - eller sagoboken, som vi kallade den - som hanterades av denna lagstiftning. Men i dag är det en annan typ av olaga yrkesmässig trafik på taxisidan. Det fanns svarttaxi på den tiden också. De var lite enklare att hitta då. Nu har det startat Facebookgrupper med personer som är ute och åker, och man har lite kodord för sig när man beställer transporter och sådant. Detta har fått effekten att den seriösa taxinäringen nästan har en omöjlig situation. På vissa orter i Sverige finns det knappt några taxibolag kvar, och det skapar problem för kommuner och regioner när man ska ha skolskjutsar och sjuktransporter och sådant. De företag som bedriver den verksamheten finns ju inte kvar. Jag tror inte att det är en framkomlig väg att kommuner och regioner ska börja använda Facebook för att få en transport utförd. Statsrådet säger att taxiverksamheten ska bedrivas enligt gällande bestämmelser och att det är allvarligt att det förekommer brottslig verksamhet. Han säger också att den svarta ekonomin undanhåller skatteintäkter, snedvrider konkurrensen och riskerar att finansiera kriminell verksamhet. Man kan titta på en utredning som Svenska Taxiförbundet har tagit fram - den belyser ganska väl vad vi pratar om. Den är visserligen drygt ett år gammal, men jag tror inte att det har förändrats till det bättre i alla fall, snarare till det sämre. Enligt utredningen är det 150 slutna svarttaxigrupper i hela Sverige. Sju av tio grupper växer - de får alltså ökade marknadsandelar. Det är 130 000 medlemmar. Skattebortfallet är ca 300 miljoner kronor. Det motsvarar 700 sjuksköterskor per år. Det är rätt mycket pengar vi pratar om, och då pratar vi om de skattepengar som staten förlorar. Vi har inte tittat på problemet med kriminalitet som kretsar kring detta. Vi läser då och då om människor som blir både rånade och misshandlade. Statsrådet hänvisar till kontrolldirektivet, men det är ganska sparsmakat när det gäller taxitrafiken. Det står just ingenting om det där. Det står om yrkesmässig trafik, och taxitrafiken är en del av den yrkesmässiga trafiken. Statsrådet avslutar med att säga att det inte behövs något tilläggsdirektiv. Men jag vill nog hävda att det bör vara ett tilläggsdirektiv till utredningen, så att man får en bättre styrning vad gäller den olagliga taxiverksamheten. Samtidigt kan jag inte förstå varför man inte säkerställer fler kontroller genom att satsa mer på polisens verksamhet. Då skulle man kunna få ut mer personal på vägen som bidrar till att stävja denna utveckling. Om det här får fortsätta har vi snart inga seriösa taxiföretag kvar - de försvinner.
Fru talman! Tack, Thomas Morell, för engagemanget! Jag ska erkänna att jag under mina år i riksdagen också jobbade med dessa frågor och motionerade just om olaga yrkestrafik och bidrog då till en skärpning av lagstiftningen. Det var en utveckling under en väldigt lång tid i Sverige när man avreglerade allt och tänkte: Detta får marknaden sköta. Effekten blev att vi fick en framväxt av olaga yrkestrafik. Polisen kunde ingripa, men åklagare kunde sedan inte få personer fällda i rättsväsendet eftersom lagstiftningen var för otydlig. Här har vi fått skärpningar, och det är bra. Men min insikt under den perioden var att det också krävs en helt annan samverkan, så att inte polisen lämnas ensam i arbetet mot olaga yrkestrafik. Det visar sig nu att man når resultat när Skatteverket, Försäkringskassan och andra myndigheter gör insatser tillsammans med polisen. Det är extra viktigt nu när vi ser hur man använder nya sociala medier för delningstjänster och samåkningstjänster. Skatteverket har sedan de började detta arbete varit riktigt framgångsrika och stoppat ett antal från att fortsätta med sin verksamhet. Det är så vi ska jobba - med resurser till inte minst Skatteverket men naturligtvis också till polis och andra myndigheter. Där skjuter vi till mycket resurser. Det är också det som utredningen ska titta på: Krävs det ytterligare insatser för att främja det som utgör en god yrkestrafik och se till att man stoppar möjligheten att undergräva det genom olaglig verksamhet? Att då komma med tilläggsdirektiv och försena utredningen tror jag vore ytterst olyckligt. Vi behöver ha en utveckling där vi snabbt kan få fram förslag både om sanktionsväxling och om bättre kontroller. Jag har två synpunkter i detta, den ena mer en fråga om semantik eller terminologi. Jag försöker låta bli att använda begreppet "svarttaxi". Allvarligt talat stör jag mig på att man i medier ibland rapporterar om hur någon blivit rånad i en svarttaxi, som om det vore en taxiverksamhet. Det är det inte. Taxi är taxi. Det andra är olaglig yrkestrafik. Det är privatpersoner som ger sig ut och kör människor. Man gör det utan att ha någon legitimation, kontroll eller erfarenhet. Jag tror att det är viktigt att inte svärta ned taxibranschens namn genom att kalla det här för "svarttaxi", för det är faktiskt olaglig verksamhet. Det andra handlar naturligtvis om hur vi ska få förutsättningar för bättre kontroller. Där tillför vi resurser till polisen, och Skatteverket påbörjade i maj 2019 sin förstärkta kontroll. Det är så vi arbetar för att stoppa det som är illegal verksamhet och organiserad illegal verksamhet. Här finns alltså motkrafter. Nu är inte Moderaterna här, så jag ska inte ställa Thomas Morell till svars, men jag vet ju att Sverigedemokraterna och Moderaterna numera har ett tätt och nära samarbete. Moderater i riksdagen kräver till exempel att vi ska vidga delningsekonomin och göra det lättare att köra taxi med sin privata bil och kunna använda digitala plattformar för detta. Den här regeringen har i stället systematiskt arbetat med krav på redovisningscentraler, en lagstiftning om ny kategori av taxi och krav på att man ska ha tillståndsplikt i beställningscentral för taxitrafik. Vi har systematiskt skärpt lagstiftningen och kommer att fortsätta att göra det för att få en bättre utveckling för taxibranschen. Det återstår en god del att göra för att vi ska komma tillbaka till en taxinäring som man känner fullt förtroende för i alla delar. Det finns väldigt mycket mer att göra för att få en positivare utveckling i taxibranschen, och jag är fast besluten om att göra det med både ordning-och-reda-regleringar och också med utökade kontroller.
Fru talman! Jag kan inte svara för hur Moderaterna resonerar, även om jag vet ungefär hur de pratar i dessa termer. En sak kan dock statsrådet vara helt övertygad om: Vi kommer inte att vika en tum när det gäller kravet på att det ska bli ordning och reda, oavsett om vi pratar om yrkestrafik i form av godstrafik, taxi eller någonting annat. Det måste bli ordning och reda! Det seriösa företagandet och de som är anställda där måste kunna verka på en sund marknad. Allt annat är fullständigt orimligt. I taxitrafiklagen, som faktiskt är lite intressant om man vill studera lagtext, står det så här: "Med taxitrafik avses trafik som bedrivs yrkesmässigt med personbil eller lätt lastbil och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer." Det som kallas för svarttaxi, och som branschen själv kallar för svarttaxi, ställer faktiskt både fordon och förare till allmänhetens förfogande; det är hela affärsidén. Då är det alltså ett brott mot denna lagstiftning. Vidare står det att "taxitrafik får bedrivas endast av den som har taxitrafiktillstånd", och när det gäller regler för tillståndsprövning är det ganska intressant: "Taxitrafiktillstånd får endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att bedriva verksamheten." Detta är det krav man ställer på det som så att säga är vit taxi, alltså den som följer regelverket. Det är ganska tuffa krav, precis som på all annan yrkesmässig trafik. Vidare står det att "den som söker taxitrafiktillstånd ska ha tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt kunna starta och driva företaget. Vid prövningen av detta ska främst likviditet och soliditet beaktas." Det handlar om 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje därutöver tillkommande fordon i ekonomiska resurser. Sedan har vi det här med taxameteruppgifter.

Man ska alltså uppfylla de medicinska kraven, men när det gäller det vi kallar för svarttaxi har vi ju inte en aning om vilken medicinsk status det är på föraren. Hör föraren ordentligt? Ser han? Finns det andra bekymmer? De här kraven som ligger på de riktiga taxiföretagen blir ganska kostsamma att uppfylla. Det är klart att de inte kan konkurrera med dem som ligger långt under i pris. Man försätter alltså de seriösa företagen i en omöjlig situation. De tappar trafikuppdrag, och i slutändan försvinner företagen. Då har vi ett jätteproblem i samhället i stort. Jag återkommer med en fråga senare.
Fru talman! Tack, Thomas Morell, för beskrivningen! Den är riktig. Det är bra, för när man anlitar en taxi ska man veta att det är en utbildad förare och ett seriöst företag som står för både skatter och avgifter - inte minst arbetsgivaravgifter - och lön. För ett tiotal år sedan hade vi en omröstning i riksdagen om vilka krav om lokalkännedom som skulle ställas på förare. Det var en omröstning i riksdagen med snäv marginal. Jag tycker att det är viktigt att man faktiskt har en god kännedom om det område där man opererar, och jag tycker också att det är viktigt att vi har goda möjligheter att kunna se till att den som anlitar en taxi färdas tryggt. Så ska det vara, för du ska vara trygg när du åker taxi. Det är därför svarttaxi inte är taxi utan någonting helt annat. Det är privatpersoner som vill tjäna pengar på att skjutsa andra människor. De har inte utbildning. De har ingen grund för sin avgiftssättning. Det finns liten förutsägbarhet i vilket pris man kommer att få betala för resan. Det finns även åtskilliga rapporter om att man i samband med resan hamnar i utpressningssituationer eller utsätts för andra typer av brott. Därför är det viktigt med den kontrollverksamhet som finns. Därför är det viktigt när Skatteverket nu kan visa att man har stoppat två nya typer av delningstjänster som annars hade inneburit att väldigt många människor anlitat det som är illegal yrkestrafik. Därför är också den här interpellationsdebatten viktig, även om det kanske inte är hundratusentals människor som följer den. Medvetenheten är låg i det svenska samhället om att den typ av delningsgrupper till exempel på Facebook, där man delar tjänster mellan varandra, inte är okomplicerade utan kan innebära att man bakvägen gynnar brottslig verksamhet. Det måste komma fler till del. Där kan diskussionen om effektivare yrkeskontroller och den utredning vi nu har vara en viktig del i och med att vi får en samhällsdebatt som handlar om hur vi ska se till att yrkestrafiken får bättre villkor. Det handlar både om tuffare kontroller för dem som inte sköter sig, ingen tvekan om det, men i grunden också om bättre villkor. Inom taxinäringen har vi sett hur det har blivit tuffare villkor och hur både upphandlingsmodellerna så som de kommit att fungera och illojal konkurrens i form av osjyst eller olaglig verksamhet har försvårat förutsättningarna för taxibranschen att växa, detta tillsammans med en ny teknisk utveckling. Det var bakgrunden till att jag som statsråd och minister tog fram den nya lagstiftningen om beställningscentraler för att på det sättet både skapa mer ordning och reda och samtidigt se till att de som vill använda ny teknik kan göra det på ett sätt som skapar trygghet för både kunden, företaget och inte minst den anställde. I grunden har vi nog inte olika uppfattningar när det gäller målbilden: Det ska vara ordning och reda i yrkestrafiken. I grunden är det bra att vi tillför resurser till våra myndigheter så att de kan utöva den kontrollen. Jag konstaterar att nu ligger debatten på att skapa mer ordning och reda. När det var en moderatledd regering, och det är ändå det parti som Thomas Morell vill samverka mest med, var det avreglering och delningsekonomi som var utgångspunkten. Jag tror på ordning och reda inte minst i yrkestrafiken, och det är det som den här regeringen arbetar med.
Fru talman! Jag tror inte att det är en kioskvältare om jag säger att jag samarbetar med alla som vill ha ordning och reda, inklusive Socialdemokraterna, om man har intresse av att komma framåt i frågan. Den fråga jag tänkte ställa förut, men klockan var lite snäv, gällde att jag inte kan förstå varför regeringen inte satsar mer pengar för att komma åt problemet. Det är ett samhällsproblem som skapar bekymmer för det seriösa företagandet och för de anställda. Staten förlorar skatteintäkter på grund av passivitet. Även om det pågår en utredning går det att göra någonting här och nu i dag och i morgon. Passiviteten göder de kriminella. Det ska också vara tydligt att när man bedriver olaga yrkesmässig trafik, olaga taxitrafik, finns ett straffansvar enligt 5 kap. Allmänheten är kanske inte medveten om det, men den som uppsåtligen bedriver taxitrafik utan tillstånd enligt denna lag döms för olaga taxitrafik till böter eller fängelse i högst ett år. Det är ganska tufft, men det är få fall som leder till lagföring. Detta beror på att man inte har tagit steg framåt för att verkligen komma åt dem som ägnar sig åt kriminell verksamhet. Jag kan ärligt talat inte förstå detta. Vi har samma ambitioner, nämligen att komma åt det osunda, men statsrådet har makten i sin hand att verkligen sätta till resurser för att komma åt denna verksamhet och stötta det seriösa företagandet och dem som är anställda där.
Fru talman! Jag använder nog den makt jag har som statsråd för att skapa mer ordning och reda i yrkestrafiken och skärpa kontrollerna. En viktig del är också att skapa resurser för att göra förstärkningar. Vi gör historiskt sett stora satsningar, inte minst på polisen och för att Skatteverket ska kunna arbeta effektivare med sina kontroller. Men när Sverigedemokraterna fick chansen att bestämma över den ekonomiska politiken tog ni bort 20 miljarder. Ni sänkte skatten med 20 miljarder och minskade möjligheterna att tillföra resurser till polisen eller till annan kontrollverksamhet. När det väl gäller i verkligheten väljer ni att rösta med Moderaterna och Kristdemokraterna på en budget som innebär 20 miljarder färre kronor till offentlig verksamhet med de skattesänkningar som ni prioriterar. Politik är att välja, och politik är inte bara att säga utan även att ta ansvar i riksdagen för de beslut man står inför. Vill man ha mer resurser ska man lägga fram förslag och rösta för de förslag som innebär mer resurser. I det här fallet valde Sverigedemokraterna att i budgetsammanhanget stödja Moderaternas och Kristdemokraternas motion, och det innebar att det blev mindre resurser och sämre förutsättningar att stärka den offentliga kontrollverksamheten. Det handlar inte bara om vad man argumenterar för, utan det handlar även om hur man faktiskt agerar i Sveriges riksdag.